Fru talman! Thomas Strand har frågat mig om jag hade några möten med företrädare för högre utbildning och forskning på den palestinska sidan när jag i februari besökte Israel och Palestina, samt vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att även stärka relationen med palestinsk högre utbildning och forskning. Min delegationsresa till Israel och Palestina hade två avgränsade syften. Det ena syftet var att utbyta erfarenheter rörande högre utbildning och forskning med israeliska företrädare, och det andra syftet var att träffa högt uppsatta företrädare för både Israel och Palestina för att få en bild av hur fredsprocessen dem emellan avlöper. Forskning och innovation är högprioriterade områden för Israel, som satsar större andel av bruttonationalprodukten på forskning och utveckling än något annat land i världen. Den vetenskapliga kvaliteten ligger också på en internationellt sett mycket hög nivå i Israel. Särskilt inom livsvetenskaperna och teknik - områden som Sverige är framgångsrikt inom och har stort intresse av att vidareutveckla - har Israel mycket framstående forskare. Därför är det viktigt för Sverige att utveckla dialogen med Israel i dessa frågor, söka vetenskapliga samarbeten och studera framgångsrika vägar för högre kvalitet. Palestina har ambitionen att utveckla sina universitet och ge det palestinska folket bättre tillgång till högre utbildning. Utbildningssektorn står för runt 30 procent av den palestinska myndighetens utgifter. Europeiska unionens och Sveriges statsbyggande stöd till Palestina gagnar även utbildningssektorn. I kontakterna med palestinska företrädare diskuterade jag dock i första hand läget i fredsprocessen.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till den interpellation jag har ställt till utbildningsministern är just den som vi hörde utbildningsministern svara på i början. Jag läste ett pressmeddelande om det besök som gjordes i Israel av utbildningsministern. Syftet var tvåfaldigt, dels att fördjupa sig i fredsprocessen och träffa företrädare för de israeliska och palestinska sidorna, dels att stärka relationerna till Israel när det gäller forskning. Jag är intresserad av både fredsfrågan, forskningsfrågan och frågan om högre utbildning, men jag har valt att fokusera på den sistnämnda om högre utbildning och forskning. När jag tog del av pressmeddelandet framgick det att utbildningsministern skulle träffa företrädare för både Israel och Palestina vad gäller fredsfrågan. Däremot stod det ingenting om att det var möten planerade med palestinska företrädare för högre utbildning och forskning. Därför ställde jag min interpellation. Jag tycker att det är bra att vi har internationella kontakter, att vi träffar representanter för andra länder och diskuterar utbildning och forskning. Att utbildningsministern väljer att åka till Israel har jag ingenting emot. Det är bra med utbyte och kontakter. Det som är en brist är att kontakter inte har tagits med även den palestinska sidan. När jag lyssnar på utbildningsministern förstår jag att kontakterna med Palestina handlade om fredsprocessen, och det var inga träffar med några företrädare för universitet i Palestina. Det är en brist. Av flera skäl hade jag önskat att utbildningsministern hade tagit de kontakterna. Jag ska nämna tre som jag tycker är viktiga. Ett skäl är att konflikten mellan Israel och Palestina har pågått under många år. Vi fokuserar på vikten av att hantera och lösa konflikten. Den är nyckeln till många konflikter i området och i världen. Hela världens blickar riktas mot området. Sverige har till och från haft en aktiv roll i fredsarbetet. Det har Sverige klarat därför att vi har haft en relation till båda sidorna, och en folkrättslig princip har väglett oss. Därför får vi inte riskera att vi marginaliserar vår egen roll genom att bli en del av polariseringen. En resa skickar signaler. Om utbildningsministern besöker företrädare för den israeliska forskningen skickas signaler. Det hade varit bra om utbildningsministern även hade träffat företrädare för den palestinska sidan. Det andra skälet är att högre utbildning och forskning stärker ett land. Ökad kunskap och kompetens gynnar fred, demokrati, bygger ett land, ger jobb och välstånd. Det är ett led i att vara med och bygga den palestinska staten. Det tredje skälet är att den högre utbildningen och forskningen av förklarliga anledningar är relativt ung i Palestina och behöver stärkas och stödjas. Där har Sverige en viktig roll att fylla. Nu blev det inget möte med palestinska företrädare från universitet och högskolor, men min andra fråga kvarstår: Vad avser utbildningsministern att göra för att stärka den palestinska högre utbildningen och forskningen?
Fru talman! Mitt råd till Thomas Strand är att inte politisera våra forskningskontakter. Försök inte att läsa in något i detta som inte finns. Om vi sätter på ett raster, glasögonen, och i vårt forskningssamarbete och i våra forskningskontakter med vissa länder därigenom tar ställning i politiska konflikter kommer mycket att kompliceras. Framför allt är det olämpligt. Forskningssamarbete har Sverige med länder som har kvalificerad forskning på svensk nivå. Det är inget som jag etablerar som forskningsminister. Det etableras av våra forskare på våra lärosäten. När jag åker dit finns redan alla dessa samarbeten. Jag åker dit för att följa upp kontakter och samarbeten. Israel är kanske ett av de länder som har flest Nobelpristagare i modern tid - jag har inte räknat exakt - i relation till hur stort landet är. Självfallet befinner sig den palestinska forskningen på en nybörjarnivå. Palestina är ett land som ännu inte finns. Vi hoppas båda att det så småningom ska finnas. Det finns ett antal universitet som ägnar sig i huvudsak åt utbildning och en del forskning. Men det finns inte tillnärmelsevis den kvalitet i forskningen i de palestinska områdena som finns i Israel. Det är inget märkligt. Däremot behöver det utvecklas, och därför bidrar Sverige med mycket bistånd till Palestina. Vi ger 700 miljoner kronor till den palestinska myndigheten från Sverige i år och i stort sett samma summa varje år. Dessutom förväntas EU, där vi är en del, ge ytterligare ungefär en och en halv miljard kronor i bistånd i direktstöd bara i år. Vi ger alltså ett omfattande bistånd och stöd. Det är dock inte jag som hanterar det i regeringen, utan det är biståndsministern. Vi har ett forskningssamarbete med israeliska forskningsgrupper och israeliska universitet, och Kungliga Tekniska högskolan och Chalmers har ett tätt samarbete med det stora universitetet Technion i Haifa, som är ett av världens mest framgångsrika tekniska universitet. Börja inte uttrycka det i termer av att det innebär att vi tar ställning i politiska konflikter i regionen! Då kommer ni att bidra till att omöjliggöra forskningssamarbete, och det vore otroligt olyckligt. Låt forskningssamarbetet stå på egna ben, och politisera inte detta!
Fru talman! Jag har inte politiserat den här frågan - utbildningsministern vill få det dithän. Jag sade, vilket jag tror att utbildningsministern hörde, att det är bra att man tar kontakter med Israel om forskning och utvecklar det samarbetet. Det är viktigt att ha sådana kontakter. Men jag sade också att det är bra att stödja och hjälpa till när det handlar om att bygga en ny stat, Palestina. Det har varit ledstjärnan i svensk politik. Vi har varit ense om att vi behöver två stater sida vid sida, att vi ska ha både Israel och Palestina som lever i fred och demokrati. När man då ska bygga en ny stat är forskning och högre utbildning viktigt. Det skickar signaler - utbildningsministern får tycka vad han vill om det - när man åker dit och besöker olika människor. Sverige har ändå hållit fanan högt vad gäller att ha kontakt med båda sidor. Det är det jag menar är väldigt viktigt i den här frågan, att dels prata med Israel om forskning, dels prata med palestinier om forskning. Inför den här debatten har jag fått hjälp av riksdagens utredningstjänst att fördjupa mig i frågan. Det finns ett förnämligt dokument från EU som handlar om den högre forskningen och utbildningen i Palestina som är intressant läsning. Där anges att det finns 48 lärosäten som nu har högre utbildning. Låt nu vara att det är svårt att jämföra Israel, som har varit en stat under många år, med en stat som ännu inte finns men som vi hoppas ska komma till vad gäller nivån på högre utbildning och forskning. Det är flera svenska lärosäten som i dag är involverade i program kopplade till universitet och lärosäten i Palestina. KTH, Lunds universitet och Sahlgrenska akademin har arbete för att bygga relationer och utveckla den högre utbildningen och forskningen i Palestina. Därtill kan nämnas att det finns fler sådana exempel i vår värld på att man satsar på att utveckla det. Om man läser det dokument som beskriver situationen i Palestina framgår det att det är viktigt att öka ansträngningarna vad gäller högre utbildning och få det att utvecklas. Utbildningsministern nämnde att Sverige ger bistånd till Palestina, och det är sant. I den rapport som jag har fått från riksdagens utredningstjänst framgår det dock att Sveriges stöd till Palestina inte är fokuserat på utbildningssektorn. Jag tycker att det är beklagligt. Jag tycker att även Sverige skulle öka ansträngningarna att vara med och hjälpa till att bygga en bra högre utbildning och forskning i Palestina. Det är viktigt av flera skäl, som jag har sagt tidigare. Det är ett sätt att bygga demokrati. Det gynnar en fredlig utveckling. Det gynnar att vi på sikt får två stater som lever sida vid sida under fredliga former. Här kan också Israel och Palestina vara med och samarbeta om högre utbildning och forskning. Jag skulle vilja återvända till den fråga jag ställde: Vilka åtgärder kan utbildningsministern tänka sig att vidta för att stärka palestinsk högre utbildning och forskning, utan att politisera, men för att vara med i ett byggande av en bättre värld? Då är det inte bra om Sverige officiellt inte fokuserar på utbildningssektorn när det gäller biståndsarbete. Här borde vi hjälpas åt för att lyfta frågorna på olika nivåer med olika perspektiv. Jag hoppas att den här debatten leder till att utbildningsministern tänker om och vill engagera sig för att stärka den högre utbildningen och forskningen i Palestina.
Fru talman! Om Thomas Strand vill diskutera med regeringen hur det svenska biståndet fokuseras på Västbanken får frågan ställas till biståndsministern. Utan att kunna frågan i detalj föreställer jag mig att det finns en rad olika överläggningar både med den palestinska myndigheten och med olika internationella aktörer där man tillsammans funderar på var olika insatser gör bäst nytta. Det är sjukvård, bostadsbyggande, vattenförsörjning i dessa delvis ökenområden och allt vad det nu är - och utbildning. Jag håller naturligtvis med Thomas Strand om att utbildning är jätteviktigt. Om Thomas Strand vill diskutera den exakta avvägningen av utformningen av det svenska biståndet får frågan ställas till biståndsministern i regeringen. Jag har inte detaljkunskap om det här och nu, och det är inte heller mitt ansvarsområde. Däremot har Sverige, precis som Thomas Strand sade, forskningssamarbete med i stort sett alla länder i hela världen. Forskare i Sverige frågar inte ministern vem de ska samarbeta med, utan de samarbetar med dem som de tycker att de har utbyte av att samarbeta med. Vi har samarbete med de flesta länder i hela världen. Det betyder inte att ministern eller regeringen åker dit och bestämmer att nu ska det vara samarbete. Samarbetet finns redan. Då är det så att Israel, USA, Sydkorea, Kina och några andra länder har totalt olika politiska system och inriktningar, men där har vi omfattande forskningssamarbeten därför att de har byggts upp. Jag tycker inte att vi mer än i undantagsfall ska lägga politiska aspekter på detta samarbete. Det är forskarna som knyter upp dessa samarbeten. Det är högskolor och universitet som knyter upp dessa samarbeten. Ibland är det företag som i sin forskning och utveckling knyter upp dessa samarbeten. Jag tycker att det ska vara så. Jag tänker inte gå in och bestämma att man ska samarbeta med vissa länder och inte med andra. Det vore totalt fel att börja politisera forskningen på det sättet. Att jag besöker Israel beror på att de har några av världens mer framgångsrika universitet, och det har ingenting med politik att göra. Sedan kan Thomas Strand och jag i övrigt diskutera Mellanösternkonflikten, säkert jättelänge. Det är möjligt att det är det Thomas Strand egentligen vill diskutera, men det är en annan debatt som vi får ta i ett annat sammanhang. Det finns klara skäl för Sverige att ha en hög nivå på forskningssamarbetet med de länder som har så kvalificerad forskning som Sverige har. Vi har samarbete med de flesta länder i världen i övrigt på forskarnivå och högskolenivå, och det är utmärkt. Sedan får frågan om hur biståndet ska fördelas ställas till biståndsministern.
Fru talman! Det går inte att bortse från att när vi pratar om Israel och Palestina pratar vi om ett speciellt område i vår värld. Världens blickar har varit riktade mot detta område i många år, och det finns en stark längtan efter att hitta en lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Därför är den här frågan viktig. När vi pratar i globala termer om internationellt samarbete är det viktigt att Sverige hjälper till att gynna fred, demokrati och utveckling. Därför hoppas jag att regeringen inte tänker i stuprör utan att man när regeringen träffas diskuterar och för samtal om hur vi kan hjälpa till att bygga en bättre värld. Vi ska inte lägga oss i vad biståndsministern bestämmer, men regeringen måste ändå ha samtal om hur Sverige hjälper till att bygga en bättre värld. När det gäller Israel och Palestina och utbildningsministern åker till det området tycker jag att det är ganska naturligt att man funderar på hur vi kan hjälpa till och bygga en bättre värld. Ministern såg själv muren och de ockuperade områdena, och då måste frågan ha kommit upp i huvudet: Hur påverkar det Palestina att bygga sin utbildning och sin forskning när man lever under ockupation och förtryck? Den frågan är oerhört angelägen att ställa. Om man läser den rapport som EU har lämnat väcks frågan: Hur kan vi hjälpa till att stärka den palestinska statsbyggnad som pågår? Därför är det viktigt både för israeler och för palestinier att vi får en dialog om högre utbildning och forskning. Jag hade hoppats på ett möte, men nu blev det inte så. Jag hoppas ändå att den här debatten leder till att utbildningsministern vill vara med och hjälpa till att fokusera på frågan: Hur är Sverige med och bygger en bättre värld?
Fru talman! När interpellanten nu vidgar frågan något och ställer frågan hur vi bygger en bättre värld kanske det föranleder en något större debatt än denna sista minut. Men jag ska säga att jag i Ramallah i Palestina hade rätt långa överläggningar med president Abbas, med premiärministern och med finansministern. De är oerhört tacksamma för det engagemang som Sverige visar när det gäller statsbyggandet av det nya Palestina. Sverige är en av de största bidragsgivarna ekonomiskt och också när det gäller hur vi engagerar oss. Man är oerhört tacksam för det. Det fanns ingen kritik från deras företrädare av den art som Thomas Strand här framför. Men vi får hålla isär olika saker. Att utveckla Palestina till att bli en egen stat som står på egna ben i fred med sitt framtida grannland Israel är något mycket viktigt. Svenskt forskningssamarbete för att upprätthålla kvaliteten på Kungliga Tekniska högskolan och Chalmers är en annan sak. Ibland löper dessa saker ihop. Men det föranleder olika politiska åtgärder. Jag håller med Thomas Strand om att vi inte ska politisera forskningen. Men när han väl har sagt det kommer han ändå in på att detta sänder politiska signaler om att vi samarbetar med Israel. Ursäkta, men då säger jag följande: Försök inte skicka ut denna politiska signal om vår forskning. Vi har forskningssamarbete med länder som är framstående forskningsnationer. Man kan naturligtvis börja värdera dessa samarbeten politiskt, vilket vi gör i vissa sammanhang, till exempel när det gäller krigsmateriel, men detta är den vanliga grundforskning och den tillämpade forskning som våra lärosäten håller på med. Försök inte börja politisera det. Jag tror att det vore otroligt olyckligt både för svensk forskning och för det syfte som vi båda har, nämligen att skapa en bättre värld.